Herr talman! I betänkande nr 21 är partierna överens om anslagen. Några motioner som gäller snatteri behandlas i betänkandet, varför de tas upp i debatten i dag. Samtliga motioner som är aktuella innehåller yrkanden om att överväga att införa ordningsbot för snatteri. I två av motionerna — Ju621 och Ju626 — föreslås dessutom en minskad användning av åtalsunderlåtelse och rapporteftergift vid snatteri. Båda dessa motioner innehåller också yrkanden om ändring av den beloppsgräns som för närvarande tillämpas vid gränsdragning mellan stöld och snatteri. I vårt rättssamhälle tillämpas principen att den som tar något som tillhör annan med uppsåt att tillägna sig det skall enligt 8 kap. 1 § brottsbalken dömas för stöld. Ett tillgrepp som med hänsyn till värdet och övriga omständigheter vid brottet kan bedömas som ringa utgör dock snatteri enligt 8 kap. 2 § brottsbalken. Snatteribrotten har blivit något av en samhällsfara som ständigt växer i omfattning. Man uppskattar värdet av det som snattas till ca 2 miljarder årligen, och då har man som utgångspunkt handelns totala omsättning på 180 miljarder. Det totala svinnet uppskattas av handelns företrädare till ca 3 90, varav drygt 1 90 anses hänförligt till snatteri eller kundstölder. Vissa större varuhus i storstäderna är mera drabbade än mindre affärer. Det snattas eller stjäls för i genomsnitt 7 000 kr. per timme i Nordiska kompaniets varuhus i Stockholm. Gränsen mellan stöld och snatteri kan ibland vara svår att dra. Bl. a. gäller att försök till snatteri, till skillnad från försök till stöld, inte är straffbart. Straffet för snatteri är böter eller fängelse i högst sex månader. Som ett riktmärke vid avvägningen mellan stöld och snatteri använder man sig vid rättstillämpningen av en gräns för värdet av det tillgripna. Värdet följer förändringarna i penningvärdet och anses för närvarande ligga omkring 600-700 kr. Det skall konstateras, att även om en snattare upptäcks och polisanmäls, är det inte alltid säkert att vederbörande får något straff. En polisman har nämligen rätt att lämna rapporteftergift och nöja sig med ett påpekande till den felande. Detta kan ske om det enligt polismannen är uppenbart att böter skulle kunna komma att utdömas och att brottet verkar vara obetydligt. Riksåklagaren har förklarat att en värdegräns vid 50 kr. vid bagatellartade snatterier av engångsnatur kan godtas. I praktiken kan man alltså tillåtas stjäla för något under 50 kr. utan risk för sanktioner från samhällets sida. Det sker i sådana fall inte heller någon registrering av brottet. Om en snattare konsekvent begår nya stölder på andra platser och begränsar sig till varor värda mindre än 50 kr., finns det goda möjligheter för vederbörande att helt straffritt begå nya brott vid upprepade tillfällen, om han skiftar från stadsdel till stadsdel och grips av olika poliser. Det finns exempel på notoriska snattare som mer eller mindre försörjer sig på att dagligen begå snatteribrott. Ett exempel relaterades förra veckan i pressen. Det gällde en person här i Stockholm som greps för snatteri tre gånger samma dag. Polisen tog honom vid samtliga tillfällen på bar gärning. Men jourhavande åklagare ville inte anhålla mannen, så mannen släpptes fri direkt. För att anhålla en person krävs det nämligen att brottet kan ge fängelsei = Prot. 1986/87:104 minst ett år eller att brottslingen har satt sin verksamhet i system. För snatteri 8 april 1987 gäller en högsta gräns om sex månaders fängelse. Ett av de aktuella snatteritillgreppen skedde kl. 11.15 i ett varuhus i Gamla stan. Kl. 16.15 var det dags för ett nytt gripande i ett varuhus på Söder. Slutligen greps mannen kl. 18.15 i en Metrobutik, också på Söder. Bara i mars månad har denna person gripits 13 gånger för snatteri. Många bedömare hävdar att snatteri är ett steg i brottskarriären. Det finns tecken på att ungdomar långt ner i åldrarna grundlägger en kriminalitet genom att börja snatta. Det är en farligt demoraliserande debut som kan få tragiska konsekvenser för många. Anledningen till detta är, enligt min uppfattning, samhällets frånvaro av påtaglig reaktion vid snatterier. I min hemstad Landskrona förekom för en del år sedan en ungdomsliga som gick under namnet Björnligan. Det handlade huvudsakligen om pojkar under 15 år som hade satt snattandet i system. Pojkarna överlämnades — som det så vackert heter — till de sociala myndigheterna, som naturligtvis inte hade något annat att komma med än s.k. samtalsterapi och det skrattade ungdomarna enbart åt. Den sociala personalens situation kom slutligen att präglas av ren uppgivenhet. I det läget vidtalade man en distriktsåklagare som ombads att hjälpa till. Denne använde en skrämselstrategi som naturligtvis saknade förankring i lagen. Men det tog i varje fall skruv. Pojkarna tog hotelserna om vad som skulle kunna komma att hända så allvarligt att de upphörde med sina snatteribrott. Björnligan försvann ur socialvårdens värld och har sedan aldrig återkommit. Butikstillgreppen har nu en sådan omfattning att nya vägar måste prövas för att man skall kunna komma till rätta med dem. Därför har de tre borgerliga partierna i utskottet förenats i en reservation, där man hänvisar till stöldutredningens förslag om att införa ordningsbot vid mindre snatteribrott. Reservanterna menar att ett ordningsföreläggande skulle kunna utgöra en både snabb och för den enskilde förhållandevis skonsam form av lagföring. Dessutom skulle ett system med ordningsbot vid snatteri kunna bidra till ett bättre resursutnyttjande genom att man därmed minskade åklagarnas och förenklade polisens arbete. Reservanterna menar att frågan om förutsättningarna för ett införande av ordningsbot vid snatteribrott bör bli föremål för närmare avväganden, t.ex. i anslutning till det pågående arbetet inom regeringskansliet med fängelsestraffkommitténs förslag. Utskottets majoritet hävdar å sin sida att ett strafföreläggande i form av ordningsbot endast får utfärdas vid brott för vilket inte är stadgat annat än böter i pengar. Man menar därför att vägen är stängd när det gäller ordningsbot vid snatteri. Skulle emellertid — som fängelsestraffkommittén föreslår i sitt betänkande när det gäller snatteri — fängelse utgå ur straffskalan, medför detta att snatteri blir ett rent bötesbrott. Majoriteten i utskottet anger en lång rad skäl för att den ordningen inte kan komma i fråga. Och det mest förvånande är att man i andra sammanhang är väldigt angelägen om att finna ersättningar för fängelse. Nu väljer man att låta allt vara som det tidigare har varit. Snatteribrott skall i fortsättningen tillåtas få allt större betydelse i samhällsekonomin. Man 87 vill inte pröva nya vägar för att förhindra denna form av brottslighet. Herr talman! Man får lätt uppfattningen att utskottsmajoriteten — eftersom förslaget kommer, som det heter, från fel håll — måste vara kallsinnig till att ordningsbot införs, detta trots att flera utredningar, nu senast fängelsestraffkommittén, har kommit fram till att ordningsbot skulle vara en smidig lösning för de enklare snatteribrotten. I stället tror man på ”pappoliserna” i varuhusen. Justitieministern har för sin del fört fram att man skall göra ”massiva tillslag mot snattare vid några väl valda tillfällen” och att detta skulle vara en ny arbetsmetod när det gäller att komma till rätta med snatterierna. Hur dessa massiva tillslag — alltså razzior — skulle gå till har inte justitieministern angett. Eftersom försök till snatteri inte är straffbart och snatteribrottet är fullbordat först då brottslingen har passerat kassan eller lämnat affären — det beror på hur butiken är konstruerad —, kan något tillslag svårligen ske inne i affären. Ett polisuppbåd skulle med all säkerhet avskräcka de personer som är i varuhuset från att stjäla vid just det tillfället. Därmed skulle hela polisaktionen vara meningslös som tillslag betraktad. Justitieministerns tillslagsidé kan helt enkelt inte omsättas i praktiken. Däremot kan ett ordningsbots föreläggande bli ett effektivt vapen mot snatterier. Jag yrkar bifall till den reservation som återfinns i utskottets betänkande.

Herr talman! I en partimotion från folkpartiet till det här riksmötet föreslås en rad åtgärder för att minska vad vi kallar vardagsbrotten — framför allt våldsbrotten — och även förmögenhetsbrotten mot enskilda. Snatteri är en typ av förmögenhetsbrott, och ett mycket vanligt sådant. Snatteri är beteckningen på en stöld, som med hänsyn till värdet av det tillgripna och med hänsyn till omständigheterna i övrigt är att betrakta som ringa. Som ett riktmärke vid avgränsningen mellan stöld och snatteri använder man sig av en gräns för värdet av det tillgripna — vilket Sven Munke var inne på — som för närvarande anses ligga vid 600-700 kr. Snatteri låter kanske inte så allvarligt, men några meningar och siffror ur betänkandet belyser snatteriproblemets omfattning: ”Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av antalet anmälda butikssnatterier. Sålunda ökade butiksstölderna med 11 96 år 1984 och med 21 90 år 1985 —- — . Antalet anmälda butikstillgrepp var år 1984 ca 50 000 Man skall då lägga märke till, herr talman, att det verkliga antalet brott med största sannolikhet är mycket högre, eftersom den s.k. upptäcktsfrekvensen av sådana här brott är mycket låg. Snatteri hör under allmänt åtal, dvs. polisen är i princip skyldig att anmäla sådana brott till åklagaren, som sedan har att väcka åtal. Reglerna om rapporteftergift innebär i verkligheten att många snatterier inte rapporteras till åklagare. Bestämmelserna om åtalseftergift leder också till att åtskilliga av de brott som faktiskt rapporteras inte åtalas. Snatterierna är också ur en annan synpunkt ett allvarligt problem. De orsakar naturligtvis handeln ett avsevärt avbräck och därmed också ytterst konsumenterna, som får betala för snatterierna genom högre priser på varorna i affärerna. De är också ofta en inkörsport för ungdomar för en Prot. 1986/87:104 grövre kriminalitet. Inte minst därför måste snatterierna bekämpas, med 8 april 1987 många medel. Vi är eniga med utskottsmajoriteten då den säger att handelns egna åtgärder är viktiga liksom att återkommande aktioner på lokal nivå från åklagare och polis har en allmänpreventiv effekt, men vi folkpartister tillsammans med de övriga borgerliga ledamöterna i utskottet anser att nya vägar måste prövas. Skillnaden mellan oss borgerliga reservanter och den socialdemokratiska majoriteten ligger, såvitt jag kan förstå, just däri att vi också vill att det åtminstone bör övervägas ett införande av ordningsbot vid snatteribrott såsom stöldutredningen anförde på sin tid, 1982. Detta kan vara ett sätt att minska antalet snatteribrott. Ordningsboten skulle enligt vår mening kunna vara en snabb och bra reaktion på ett snatteri. Åklagarnas och polisens arbete skulle också kunna minskas och förenklas vid dessa mindre tillgreppsbrott. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Så sent som i december förra året diskuterade vi här i kammaren åtgärder mot snatteri. Då vi vid det tillfället berörde frågan ganska ingående och inte mycket nytt har hänt på området sedan dess skall mitt inlägg bli ganska kort. Det är däremot viktigt att påtala att snatterier och butiksstölder är ett allvarligt problem och att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att minska antalet brott. Olika siffror nämns i sammanhanget. Klart är att det rör sig om miljardbelopp, och det gäller såväl kassasvinn, administrativt svinn och färskvarusvinn som snatterier och stölder. Personalstölderna ökar också på ett oroande sätt. På fem år har antalet snatterier fördubblats, och förlorare är alla, såväl butiksägare som konsumenter. Det kanske är konsumenterna som förlorar mest, som i sista hand får betala högre priser när svinnet inräknas. Det är viktigt att från samhällets sida slå fast att snatterier är stöld och att stöld inte kan godtas. Vi har alla ett ansvar för att föra ut detta budskap och för att skapa respekt för denna syn. Eftersom många snatterier utförs av ungdomar — av de snattare som upptäcks är 26 96 under 15 år — är det extra angeläget med en snabb reaktion från samhällets sida. För just ungdomar är det risk för att butikstillgreppen utgör början till en allvarligare brottslighet. Mycket har redan gjorts för att minska stölderna. Handeln hart.ex. skapat bättre stöldskyddssystem, och bevakningen har förbättrats. Man har förbättrat redovisningssystem, haft kampanjer och bedrivit informationsverksamhet för att belysa problematiken. Reglerna angående rapport, eftergifter och åtalsunderlåtelser har också setts över. Dessa åtgärder räcker inte, enligt centerns mening, och där är vi eniga med folkpartiet och moderaterna, som framgår av reservationen i betänkandet. Enligt reservanternas mening är problemen med den stora mängden butikstillgrepp så omfattande att nya vägar nu måste prövas i linje med vad som anförs i motionerna. System med ordningsföreläggande vid mindre 89 snatteribrott bör prövas. Centerns krav finns i motion 642. Stöldutredningen har dessutom anfört flera skäl till förmån för ett system med ordningsbot. Ordningsbot vid mindre snatteribrott skulle kunna bli en både snabb och förhållandevis skonsam form av lagföring för den enskilde. Dessutom skulle ordningsbot kunna bidra till ett bättre resursutnyttjande, genom att åklagarnas arbete minskas och polisens arbete med just dessa mindre tillgreppsbrott, där den upptäckte också erkänner tillgreppet, förenklas. Jag yrkar härmed bifall till reservationen.

Herr talman! Det råder inte några delade meningar om vikten av att beivra snatteribrottsligheten. I den borgerliga reservationen begränsar sig de borgerliga partierna i fråga om åtgärder mot snatteri till att komma med ett enda förslag, nämligen att det nu bör närmare övervägas att införa ordningsbot vid snatteribrott. Sven Munke var inne på frågor som rör åtalsunderlåtelse, men där föreligger ingen reservation. Föreläggande av ordningsbot är en påföljd som används vid lindrigare trafikförseelser och andra liknande ordningsförseelser. Föreläggandet kan bara utfärdas beträffande brott för vilket inte stadgas annat än böter, direkt i pengar. Redan denna omständighet omöjliggör att ordningsföreläggande kan användas vid snatteribrott. Frågan om införande av ordningsbot som påföljd för snatteri har utretts tidigare. Stöldutredningen, som år 1982 lade fram betänkandet Stöld i butik, föreslog att man i ett ordningsföreläggande skulle kunna förelägga inte bara böter direkt i pengar utan också i dagsböter. Förslaget mötte stark kritik vid remissbehandlingen och har inte föranlett någon lagstiftning. Det framhölls bl.a. att snatteri på detta sätt skulle nedvärderas som brottstyp genom att i praktiken bli jämställt med lindriga trafikförseelser och andra liknande lindriga ordningsförseelser. Detta ämne behandlades av utskottet, vilket har nämnts i debatten, så sent som i höstas. Då föreslogs en liknande påföljd, nämligen snatteriavgift. I sitt av riksdagen godkända betänkande avstyrkte utskottet bifall till det förslaget. Några nya synpunkter har inte kommit fram i de borgerliga motionerna eller i reservationen i dagens ärende. I sitt betänkande säger utskottet nu att det är tveksamt till införande av ett system med ordningsbot vid snatteri. Utskottet fäster främst avseende vid att det kan kännas främmande att med ett ordningsföreläggande beivra ett — låt vara mindre allvarligt — centralt förmögenhetsbrott. Vidare är de aktuella subjektiva och objektiva brottsrekvisiten sådana att de erfarenhetsmässigt fordrar övervägande av ett slag som inte gärna kan företas inom ramen för ordningsbot. Detta är de invändningar som utskottet har att göra emot förslaget om införande av ordningsbot. Men, säger utskottet, i vart fall bör det ställningstagande som kan bli följden av det fortsatta arbetet med fängelsestraffkommitténs förslag avvaktas innan det kan bli aktuellt för riksdagen att uttala sig i den här frågan. Jag vill erinra om att fängelsestraffkommitténs ändringsförslag innebär att tillämpligheten av de straffprocessuella säkerhetsåtgärderna vid snatteri i huvudsak blir oförändrade och att en möjlighet tillskapas att i vissa fall av seriebrottslighet döma till annan påföljd än böter. Fängelsestraffkommitténs förslag övervägs nu, som sagts, inom regeringskansliet. På grund av det jag nu har anfört avstyrker utskottet bifall till den borgerliga reservationen. Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! Hans Göran Franck uttrycker förvåning över att vi har återkommit med detta förslag. Det har vi gjort därför att några andra åtgärder inte har hjälpt. Inte minst under den s.k. köpmansriksdagen här i Stockholm i höstas, då man diskuterade närkampen mot snatteri, kom det fram sådana uppgifter att någonting absolut måste göras. Jag tycker att detta är ett bra sätt att åtminstone komma med något förslag. Majoriteten i utskottet står tydligen alldeles tomhänt, medan vi i alla fall för fram ett förslag som kan användas såsom en signal till regeringen, som nu håller på att bearbeta fängelsestraffkommitténs betänkande. Om utskottet skickar en signal kanske de här tingen blir uppmärksammade och kan få någon form av lösning. Jag tycker inte det är någon mening med att säga att man nedvärderar straffet genom att jämföra det med fortkörning och liknande. Det är liksom inte det som har någon betydelse. Det som är betydelsefullt är att vi får ett system som kan hejda den växande brottsligheten, ett system som fungerar snabbt, så att samhällets sanktioner mot sådana här överträdelser kommer snabbt. Det har företagits en undersökning bland skolungdomar. Ett par hundra elever deltog. Av den framgick att det nästan hör till umgängesvanorna att snatta. Det är ett stort samtalsämne ungdomarna emellan. Jag tycker inte att det är bra med ett sådant samhälle. Det är förvånande att Hans Göran Franck, som annars alltid har utmärkta förslag till alternativa åtgärder vid brottslighet, nu vill hålla fast vid fängelsestraff när det gäller enkla snatterier. I många fall rör det sig om rena smörklicksmålen. Det är faktiskt förvånande, Hans Göran Franck.
Herr talman! Det är riktigt som Hans Göran Franck säger att vi är ense om vikten av att bekämpa snatteribrotten. Men just för att utvecklingen på det här området är så oroande som jag visade med siffror i mitt anförande måste nya vägar prövas. Jag vet att stöldutredningen fick kritik i remissomgången, men nya vägar måste som sagt prövas. Varför är ni socialdemokrater i utskottet så hårdnackat motståndare till att fängelsestraffkommittén får väga in också möjligheterna att införa ordningsbot vid snatteribrott? Ni brukar ha stor tilltro till regeringskansliet och dess förmåga att göra överväganden, varför inte låta dem överväga också detta?
Herr talman! Inget nytt har hänt. Nej, och det är oroande i sig självt att de åtgärder vi kan vidta i dag inte räcker till för att minska antalet snatterier och stölder. Det i sig självt är den oroande faktor som gör att man måste pröva nya vägar. Det är det enda förslag vi har, och det har berörts tidigare. Men det är bättre med ett förslag än inget alls. Detta är ett sätt att gå fram för att försöka finna nya vägar. Det behövs ju. Litet annorlunda är situationen på de platser där de flesta stölderna begås, nämligen i storstäderna. Här minskar polisresurserna. Det blir ännu svårare att hinna med de här utredningarna. Därför är det av vikt att minska belastningen på polisen och åklagarsidan. Här erbjuds en möjlighet.

Herr talman! Jag vill på nytt erinra om att det blir aktuellt för kammaren att göra ett ställningstagande i samband med att fängelsestraffkommitténs förslag föreligger. Jag har också återgett några av kommitténs synpunkter, liksom några av förslagen. Det är något förvånande att de borgerliga partierna nu endast koncentrerar sig på förslaget om ordningsbot, emot vilket det alltså finns invändningar att göra och som i varje fall är tvivelaktigt. En sak borde vi i alla fall vara på det klara med och det är att det är betydligt bättre för riksdagen att bedöma innebörden i det här förslaget i samband med att andra förslag tas upp. Sven Munke säger att det väl inte spelar någon roll om detta förslag innebär en nedvärdering, det viktigaste är att man gör någonting. Det är inte alltid säkert att det är så, Sven Munke.

De som noggrant tänker över problemen i rättssamhället vill nog inte att man viftar bort invändningen på det lättvindiga sätt som görs. Bristen på förslag från den borgerliga oppositionen får inte innebära att man haussar upp innebörden i detta magra förslag. Det hjälper faktiskt inte, för det blir inte bättre än det är, även om man använder sig av stora ord i sammanhanget. Så förekom det några felsägningar om att hålla fast vid fängelsestraff, men jag skall inte uppta tiden med det. Jag vill göra ett tillägg till mitt första anförande, om den vikt vi från socialdemokratisk sida fäster vid bekämpandet av snatteribrottsligheten. Den s.k. 20-kronorsregeln, som tidigare tillämpades som värdegräns för rapporteftergift, upphävdes i samband med att den nya polislagen infördes. Rikspolisstyrelsen skall närmare klarlägga hur tillämpningen av de nya reglerna beträffande rapporteftergiften har utfallit i praktiken. En annan nyhet i samband med polisreformen, som är av betydelse i sammanhanget, är den ökade möjlighet som polismyndigheterna har fått att på regional och lokal nivå i större utsträckning själva disponera över sina resurser. Myndigheterna kan på så sätt vid behov sätta in temporära och intensifierade aktioner, exempelvis mot butiksstölder och butikssnatterier. Aktioner av detta slag har ägt rum och ytterligare sådana planeras. De behöver inte få sådana negativa effekter som någon i debatten här framfört. Vidare har justitieministern sagt att det inom justitiedepartementet nu övervägs vissa lagtekniska frågor som handelns organisationer tagit upp i samband med behandlingen av fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande. Viktigast är dock att man mobiliserar ett starkt samarbete på detta fält. Jag Prot. 1986/87:104 har själv besökt Köpmannaförbundet och andra organisationer och talat med 8 april 1987 dem om bekämpandet av snatteribrottsligheten. Jag menar att ett nära samarbete mellan företrädare för det allmänna, näringslivet och olika organisationer kan vara av stor betydelse.

Herr talman! Till Hans Göran Franck vill jag säga att vi är överens om att snatterierna skall bekämpas genom framför allt åtgärder från handelns sida och dessutom genom återkommande aktioner från åklagare, polis, företag m.fl. Hans Göran Franck lämnade kanske en liten öppning i fråga om införandet av ordningsbot för snatteribrott när han sade att det blir aktuellt för kammaren att ta ställning när fängelsestraffkommitténs förslag föreligger.

Herr talman! Hans Göran Franck fortsätter att förvåna sig över att vi framlagt vårt förslag. Anledningen är mycket enkel. Eftersom det föreligger en rad motioner i detta enda ämne, är det klart att vi tar upp det och ingenting annat. Så uttrycker Hans Göran Franck oro för att folk skall missförstå intentionerna. Jag vill säga till Hans Göran Franck att allmänheten redan har ett mycket dåligt förtroende för rättsväsendet i vårt land. Det finns belagt i en utredning som domstolsverket lät utföra häromåret. Utan att vara oförskämd vill jag säga att Hans Göran Franck, som är känd som en duktig försvarsadvokat, i detta mål har saknat engagemang.

Herr talman! I det betänkande 22 från justitieutskottet som kammaren nu skall ta ställning till tas upp förslag till anslag till brottsskadenämnden m.m. I anslagsfrågan råder enighet, och utskottet tillstyrker regeringens förslag. Till betänkandet är dock fogade två reservationer med anledning av ett 93 antal motioner som väckts under den allmänna motionstiden och som innehåller förslag i syfte att ytterligare stärka brottsoffrens ställning i vårt samhälle. Den brottslighet som drabbar enskilda har tyvärr ökat kraftigt under de senaste decennierna. Detta har medfört ständigt ökade kostnader för medborgarna när det gäller försäkringspremier, stöldlarm, säkrare lås m.m. Till detta kommer de ofta mycket allvarliga psykiska påfrestningarna och det lidande som brottsoffren många gånger utsätts för i samband med brott. Självfallet är det samhällets mest angelägna uppgift att förhindra att brott begås och på detta sätt minska risken för att människor blir skadade eller på annat sätt drabbade i samband med brott. Tyvärr måste vi dock räkna med att även i fortsättningen få leva i ett samhälle där brottslighet kommer att finnas, och därmed kommer det också att finnas brottsoffer som, efter att ha utsatts för brottslig verksamhet behöver hjälp och stöd från samhällets sida i den uppkomna situationen. Europarådets ministerkommitté antog år 1985 en rekommendation om brottsoffrens ställning inom ramen för straffrätten och processrätten. Rekommendationen för in ett nytt rättssäkerhetsintresse i straffrätten, nämligen brottsoffrets. Herr talman! Det kan finnas anledning att med tillfredsställelse konstatera att vi i vårt land har vidtagit åtgärder för att ge brottsoffren ekonomisk ersättning i vissa fall, både för rena förluster och för visst psykiskt lidande. Det är också bra att regeringen har aviserat att ytterligare förslag i syfte att förbättra brottsoffrens ställning kommer att presenteras. Men tiden lider och brottsoffren med den. Vi i moderata samlingspartiet kräver ett ökat engagemang från statens sida i dessa frågor, och vi vill att detta skall återspeglas i en snar förbättring av ersättningarna enligt brottsskadelagen. Vi anser också att frågan om ersättning i nödvärnsfall bör beaktas och att arbetet i den riktningen måste intensifieras och påskyndas. Tyvärr måste vi konstatera att åtskilliga viktiga förslag i syfte att stärka brottsoffrens ställning inte har lett till några konkreta förslag från regeringens sida. Enligt vår mening räcker det inte att år efter år endast hänvisa till att dessa frågor är under beredande i regeringskansliet. Vi anser att de är så angelägna och viktiga att de måste ges mycket hög prioritet och att riksdagen i en nära framtid måste få tillfälle att ta ställning till förslag som förbättrar brottsoffrens ställning i vårt land. Herr talman! Med vad jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 i justitieutskottets betänkande 1986/87:22.

Herr talman! Till det här betänkandet har de borgerliga ledamöterna i utskottet fogat en reservation, i vilken de kräver en översyn av brottsskadelagen m.m. Förra året hade vi ingen debatt i kammaren i den här frågan. Då skrev ett enigt justitieutskott om en motion — jag tror den var från centern den gången — där man begärde just en sådan översyn av brottsskadelagen: ”I det läge frågan om en översyn av brottsskadelagen sålunda befinner sig saknas det Prot. 1986/87:104 enligt utskottets mening anledning till någon åtgärd i saken från riksdagens 8 april 1987 Det läge utskottet syftade på var att frågan om en utvidgning av möjligheterna till ersättning enligt brottsskadelagen enligt uppgifter som vi fick övervägdes inom departementet. Och med det lät sig utskottet och riksdagen nöja. Herr talman! Även i år finns det motioner, bl.a. ett par från folkpartihåll, som rör brottsskadenämnden och ersättning för skador som åsamkats den angripne eller hans undsättare i en nödvärnssituation. Även i år vill justitieutskottets socialdemokratiska ledamöter att riksdagen skall avslå motionerna med hänvisning till beredningsläget. Men i år finner de borgerliga ledamöterna i utskottet inte en sådan skrivning vara nog. För att ytterligare sätta fart på arbetet säger vi i reservationen att vi vill ha en snabb och radikal förbättring av ersättningsmöjligheterna enligt brottsskadelagen. Arbetet måste intensifieras och påskyndas. Och då skall också frågan om ersättning i nödvärnsfall beaktas. På det senare området — det som gäller nödvärnsrätten — pågår utredning sedan 1983. Med hänsyn till de här frågornas stora vikt är det angeläget att resultatet nu snarast redovisas, så att vi som följd därav kan få till stånd en förbättrad lagstiftning. Herr talman! Vi reservanter håller med om att brottsoffrens situation har börjat uppmärksammas även av regeringen, om än inte tillräckligt. Vi håller självfallet med om att den kanske angelägnaste uppgift det allmänna har är att förebygga att brott begås. Men det räcker enligt vår mening inte. Åtskilligt mer måste göras snabbt och samlat, för att förbättra förhållandena för dem som trots alla förebyggande åtgärder utsätts för brott. Det är därför som vi i år har reserverat oss och inte gått med på att bara hänvisa till beredningsläget. Herr talman!

Herr talman! Betänkandet gäller anslaget till brottsskadenämnden och berör bl.a. brottsskadelagen och brottsoffrens situation. Antalet brott har femdubblats sedan 1950-talet. Huruvida antalet brott ökat den allra senaste tiden tvistar man om. Vad vi alla kan vara överens om är att antalet brott är alldeles för stort. Brottsligheten mot enskilda människor innebär övergrepp som medför ett direkt hot mot liv och hälsa. Det är inte bara ett attentat mot en människas liv — det är också ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Varje person som blivit offer för våldshandlingar har en absolut rätt att få skydd, hjälp och stöd. Från många håll har framhållits vikten av att ge hjälp och stöd åt brottsoffer. Många initiativ har tagits. Det är glädjande. Frågan är av så stor vikt att vi från centerpartiets sida nu vill påtala att skyndsamma åtgärder måste vidtas. Inom borgerligheten är vi överens om det. Hur har ett brottsoffer det i dag? Först får den drabbade, offret, utstå misshandel med smärta och lidande. Därefter genomgår vederbörande polisförhör. Detta kan upplevas som svårt, speciellt för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp. Här har vi från centerns sida krävt bl.a. att offret 95 skall ha rätt till juridiskt ombud som stöd. Detta stöd kan också behövas vid besök på sjukhus och vid undersökningar som följer. Förutom lidande drabbas offret i dessa fall också av kostnader för sjukbesöket, resor och eventuella sjukskrivningar. Sedan följer vid grövre brott tingsrättsförfarande — nya förhör med åklagare och försvarare. Därefter skall skadeståndsdelen avgöras. Skadeståndskrav sätts i regel lågt för att våldsövaren skall vara beredd att betala. Kan våldsövaren och offret inte komma överens tvingas offret driva en civil process för att få en ersättning som skall täcka kostnader för skador plus skadestånd för sveda och värk. Blir målet däremot avgjort direkt vidtar ofta en längre väntan på domen. Indrivning av ersättningen kan förorsaka nya svårigheter. Ofta får kronofogden kopplas in. Många gånger betalas aldrig den utdömda ersättningen av våldsövaren. Då får offret vända sig till försäkringsbolag med nya skadeståndskrav. Brottsoffret kan med rätta sägas utgöra den lidande parten. Därtill kommer att många brottsoffer aldrig blivit upplysta om vilken hjälp som kan ges genom befintliga brottsofferjourer och om vad brottsskadelagen säger och vilka regler som gäller för ersättning. Här behövs krafttag för att föra ut information om de ersättningsmöjligheter som finns till stöd för brottsoffer. Dessutom behöver möjligheterna till ersättning vidgas. Ett stort ansvar vilar på polisen när det gäller att informera brottsoffren om brottsofferjouren och brottsskadelagen. Att alldeles för få får stöd från brottsskadenämnden framgår av det faktum att det under 1985 utbetalades ersättning till knappt 2 000 personer. En översyn behövs alltså för att vidga möjligheterna till ersättning till brottsoffer. Den är på gång, men det räcker inte, som har sagts här tidigare. Den behövs nu, och den behöver nu leda till förslag till riksdagen under innevarande riksmöte. När det gäller rätten att försvara sig vid angrepp behövs mer upplysning om nödvärnsrätten. Varje medborgare tillerkänns rätt att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation, och denna nödvärnsrätt får betraktas som ganska vittgående. Däremot är det mycket litet upplyst om detta. Problemet med nödvärnsrätten är att allmänheten inte är tillräckligt upplyst, och därför behövs klara förbättringar på det området. Enligt centerns och övriga borgerliga partiers mening krävs nu ett ökat engagemang från statens sida — en snabb och radikal förbättring av ersättningsmöjligheterna enligt brottsskadelagen. Här har centern, moderaterna och folkpartiet en gemensam reservation. Arbetet måste påskyndas och även gälla frågan om ersättning i nödvärnsfall. Härmed yrkar jag bifall till reservation 1.

Herr talman! Det råder enighet om att en av de angelägnaste uppgifterna för det allmänna är att så långt möjligt förebygga att brott begås. Detsamma gäller frågan om att skapa förbättrade möjligheter till ersättning av allmänna medel åt offer för brott. I den borgerliga reservationen sägs emellertid att ett ökat engagemang från staten måste återspeglas i en snabb och radikal En översyn av brottsskadelagen i syfte att förbättra möjligheterna för 8 april 1987 brottsoffer att få brottsskadeersättning har ägt rum. Arbetet är redovisat i en nyligen avgiven departementspromemoria om ”Översyn av brottsskadelagen”. I en annan departementspromemoria om ”Ändrade regler om enskilt anspråk vid förundersökning och rättegång m.m.” läggs olika förslag fram i syfte att förbättra målsägandens ställning i fråga om skadeståndsanspråk som grundas på brott. Det föreslås också förbättringar när det gäller informationen till målsägande under förundersökning och rättegång. Båda promemoriorna remissbehandlas för närvarande. Arbetet i regeringskansliet är inriktat på att förslag i de olika ämnena skall föreläggas riksdagen senare under detta år. De talare i debatten som vill att riksdagen nu skall fatta beslut i ärendena kommer därför att få ta ställning till dem inom kort. De borgerliga reservanterna säger att ersättning i nödvärnsfall också måste beaktas. Utskottet säger uttryckligen att det utgår ifrån att den särskilda frågan om brottsskadeersättningen i nödvärnsfall i det fortsatta beredningsarbetet ägnas tillbörlig uppmärksamhet. Det uttalandet bör beaktas i denna debatt. Det är mot den här bakgrunden, herr talman, inte påkallat, som de borgerliga reservanterna föreslår, att göra ett tillkännagivande till regeringen. Jag yrkar därför avslag på den borgerliga reservationen. Vad gäller den moderata reservationen vill jag först notera det erkännande, Sven Munke, som ges åt de åtgärder som redan har vidtagits eller aviserats från regeringen. Vid sidan av den borgerliga reservationen framförs två ytterligare synpunkter. Den ena gäller att arbetet med att stärka brottsoffrens ställning bör påskyndas och bedrivas mer samlat än för närvarande. Till detta kan endast sägas att de olika förslag som nu föreligger är föremål för samlad bearbetning och bedömning i regeringskansliet, om nu det kan vara till tröst för Sven Munke. I denna reservation framhålls också att det är viktigt att initiera och stödja den vetenskapliga forskningen på området. På denna punkt råder egentligen inte delade meningar. På regeringens uppdrag pågår inom Brottsförebyggande rådet för närvarande en undersökning om målsägandens psykologiska situation efter olika brott och om vilka hjälpåtgärder som bör vidtas. Detta arbete redovisas inom kort. Inom BRÅ arbetar man vidare med ett mera långsiktigt projekt om medling, dvs. försök med att sammanföra gärningsmannen och målsäganden. I sammanhanget görs också en fördjupad undersökning om bl.a. brottsjourer. Ytterligare initiativ kommer förvisso att tas. Det tror jag att vi som är med i BRÅ:s styrelse vågar lova. Det är angeläget att noga följa utvecklingen på detta område. Det är välkommet att det nu finns ett så stort intresse och engagemang för brottsoffrens ställning och för att förbättra brottsoffrens situation. Men — och det är väl en liten varningssignal — det ökande intresset för att hålla brottsoffret skadeslöst får inte, som utskottet har sagt, innebära ett minskat intresse och sämre stöd för gärningsmannen och hans situation. I ett rättssamhälle är det av stor betydelse att det finns en balans mellan dessa motstående intressen.
Herr talman! Det är just en sådan balans som vi eftersträvar, Hans Göran Franck. Vi tycker att brottsoffren tidigare har varit i underläge. Hans Göran Franck berättade om allt som är på gång och hänvisade precis som förra året till beredningsläget. Men då blev vi brända. Vi gick med på en skrivning med hänvisning till beredningsläget. Också då utlovades att förslag skulle komma till riksdagen, men några konkreta förslag från regeringen till riksdagen saknas. Det är för att snabbt få fram sådana förslag som vi har reserverat oss och krävt denna översyn av brottsskadelagen. När förslag från regeringen till riksdagen om ytterligare ersättning till brottsskadeoffer kommer, lovar jag att vi i folkpartiet skall pröva förslagen positivt.
Herr talman! Låt mig först i all vänlighet erinra Hans Göran Franck om att det var jag som förde reservanternas talan under den här punkten på dagens föredragningslista. Efter att ha lyssnat på Hans Göran Franck, hans försvar för utskottsmajoritetens ställningstagande och hans kritik mot reservanterna förstår jag inte varför han inte kunde ha låtit också förslagen i reservationerna ingå i ett enhälligt utskottsbetänkande. Tydligen är Hans Göran Franck såsom talesman för regeringen lika angelägen som vi reservanter om att så snabbt som möjligt kunna ge brottsoffren en bättre ställning. Som suppleant i brottsskadenämnden har jag tillfälle att minst en gång i månaden delta i nämndens sammanträden. Dit kommer en rad mycket behjärtansvärda ansökningar, som vi tyvärr på grund av bestämmelserna och de begränsade resurser som står till nämndens förfogande måste ställa oss kallsinniga till. Därför är det ytterligt angeläget, Hans Göran Franck, att allt detta beredande och alla dessa överväganden som tydligen görs i justitiedepartementets kansli snabbt omsätts i handling, så att riksdagen får ta ställning till förslag som stärker brottsoffrens situation, väsentligen i enlighet med de önskemål som vi reservanter har framfört.
Herr talman! Jag talade om den reservation som är avgiven av Sven Munke, Arne Svensson och Göran Ericsson. Jag är väl medveten om att Arne Svensson i debatten företrädde reservanterna, men jag uppehöll mig således vid texten i den nämnda reservationen, eftersom jag tyckte det var av intresse att diskutera den. Jag liksom den socialdemokratiska majoriteten i övrigt är intresserad av och engagerad i den här frågan, Arne Svensson. Vi vill verkligen komma framåt i saken. Jag har också utförligt redovisat på vilket sätt vi tror att det skall gå att göra det. Om detta ärende kommer att hanteras på det sättet, vilket jag uppfattar att reservanterna inte betvivlar, är det väl inte nödvändigt att reservera sig.

Herr talman! I lagutskottets betänkande 1986/87:20 behandlas regeringens proposition om ekonomiska föreningar. Regeringen föreslår — efter hörande av lagrådet — att riksdagen antar lag om ekonomiska föreningar, om ändring i bostadsrättslagen, om förvaltning av samfälligheter och om sambruksförening. Lagförslaget innebär framför allt en modernisering och förenkling av nuvarande bestämmelser. Bland nyheterna märks att firmaskyddet för de ekonomiska föreningarna sträcks ut från att gälla ett län till att gälla hela landet. Vidare föreslås regler om verkställande direktör och om effektivare revision. Lagutskottet tillstyrker bifall till propositionen med två smärre ändringar. Den nya lagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 1988. Aktiebolag och ekonomisk förening är de enda associationsformer som enligt svensk rätt kan användas för näringsverksamhet utan personligt ansvar för ägarna. Utmärkande för en ekonomisk förening är att den genom ekonomisk verksamhet skall främja sina medlemmars ekonomiska intressen och att medlemmarna skall delta i verksamheten som konsumenter, leverantörer eller på annat sätt. Kravet på deltagande i verksamheten ger den ekonomiska föreningen en kooperativ prägel. Den kooperativa karaktären markeras ytterligare genom att medlemskapet i princip skall vara öppet, genom att varje medlem som huvudregel skall ha en röst samt genom att utdelning av överskott i huvudsak skall ske i proportion till varje medlems deltagande i verksamheten. Totalt är för närvarande ca 20 000 ekonomiska föreningar registrerade i länsstyrelsernas föreningsregister. Av dessa föreningar är uppskattningsvis ca 6 000 registrerade enligt 1911 års föreningslag. Av återstoden är ca 9 000 bostadsrättsföreningar och ca 5 000 föreningar som är registrerade enligt 1951 års lag. Den gren av den svenska kooperationen som är mest utvecklad är den allmänna konsumentkooperationen. Det finns även kooperativ verksamhet med annan inriktning, t.ex. för organisation av sparande och krediter och för olika producentkooperativa verksamheter, exempelvis inom åkerinäringen. Arbetskooperationen är en kooperativ form som har rönt ökat intresse under senare tid. En stor del av landets befolkning har som medlemmar, kunder eller anställda engagerat sig i någon form av kooperativ verksamhet. Antalet medlemmar uppgår inom konsumentkooperationen till ca 3 miljoner, inom bostadskooperationen till ca 600 000 och inom producentkooperationen, där lantbrukskooperationen är den övervägande delen, till drygt 150 000. Totalt sysselsatte kooperationen i slutet av 1970-talet ca 165 000 personer, vilket motsvarar ca 5 0 av samtliga sysselsatta i Sverige. Andelen av bruttonationalprodukten var likaledes ca 5 90. Som framgår av det anförda utgör de ekonomiska föreningarna en viktig del av det svenska näringslivet. Som associationsform utgör den ekonomiska föreningen vidare ett värdefullt komplement till andra företagsformer, främst då aktiebolag. Med sitt starka inslag av aktiv medverkan från medlemmarna ger det kooperativt arbetande företaget de människor som så önskar möjlighet att engagera sig i driften av verksamheten i större utsträckning än aktieägarna i aktiebolagen kan göra. Enligt utskottets mening är det mot den angivna bakgrunden angeläget att den civilrättsliga lagstiftningen rörande de ekonomiska föreningarna har en ändamålsenlig utformning. Herr talman! Till lagutskottets betänkande har sex reservationer fogats, och jag skall här kort kommentera några av dem. I reservation 1 tar moderater, folkparti och center gemensamt upp kravet på att minsta medlemsantalet i en kooperativ förening skall vara tre och inte fem medlemmar. Enligt grundregeln skall det vara minst fem, men i vissa fall räcker det med tre medlemmar. Grundregelns krav på fem ger dock föreningen dess mera kooperativa prägel. I reservationerna 2 och 3 samt 5 och 6 tar moderater, folkpartister och centerpartister upp principerna för rösträtt, valet av styrelseledamöter, ändring av registrerade stadgar, införandet av lagen om ekonomiska föreningar och förslag angående bostadsrättslagen. Enligt utskottet skall liksom hittills varje medlem ha en röst och lika rösträtt skall gälla. Dock kan förening liksom tidigare i sina stadgar differentiera medlemmarnas rösträtt. Beträffande ändring av stadgar ställs vissa majoritetskrav. Några ytterligare villkor än vad lagen innehåller beträffande stadgeändring anser inte utskottet erfordras. Såvitt känt har inte något missbruk förekommit som ger anledning till ändring av reglerna. En påbyggnad av reglerna skulle, som jag ser det, skapa byråkrati. I reservation 4 avvisar moderater och folkpartister förslaget om en effektivare revision. Utskottet delar den uppfattning som framförts i propositionen, att en effektivare företagsrevision innebär förbättrade möjligheter att få med revisorerna i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Det finns ingen anledning att undanta de ekonomiska föreningarna från dessa regler. Utskottet kompletterar här propositionen med att revisorerna, utöver att de ej får vara omyndiga eller i konkurs, ej får vara underkastade näringsförbud. Herr talman! Med det jag har framfört ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande 1986/87:20i dess helhet, vilket innebär avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Låt mig börja med att yrka bifall till reservationerna 1-6 i lagutskottets betänkande 1986/87:20. Som motiv för detta vill jag anföra det som följer. Såväl 1951 års föreningslag som de förslag som lagts fram av kooperationsutredningen har haft som syfte att företagsformen ekonomisk förening i princip skall reserveras för ekonomisk verksamhet som bedrivs på kooperativ grund. Syftet med en sådan ekonomisk verksamhet är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Medlemskapet skall vara öppet och frivilligt. Beslutsfattandet inom föreningen skall ske i de demokratiska former som kännetecknar svenska folkrörelser, något som i sin tur kräver att föreningen är oberoende av utomstående. Denna företagsform bygger också på att medlemmarna deltar i verksamheten, exempelvis som avnämare för de tjänster eller varor som föreningen tillhandahåller, samt på en begränsning av överskottsutdelningen. De angivna principerna har varit grundläggande för såväl konsumentsom producentkooperationen i Sverige, och de är därigenom en viktig del av Folkrörelsesveriges idétradition. Skall den ekonomiska föreningen behålla sin karaktär av en renodlad kooperativ företagsform bör föreningslagen vara så utformad att kapitalassociationer, där det avgörande inflytande helt eller delvis ligger på annat håll än hos medlemmarna, inte kan registreras som ekonomiska föreningar. Förslaget i proposition 1986/87:7 innehåller dock, i likhet med 1951 års föreningslag, några kryphål vilka möjliggör att kommuner eller aktiebolag missbrukar företagsformen ekonomisk förening genom att knyta sådana föreningar så nära till sig att det inte blir fråga om självständiga föreningar som arbetar i medlemmarnas intresse. Inte minst i samband med överförande av tidigare kommunal verksamhet till föreningslivet finns det en risk att kommunen skaffar sig en fortsatt kontroll över verksamhet som övergått till en ekonomisk förening genom att skaffa sig vetorätt mot stadgeändringar, omfattande styrelserepresentation och/eller omfattande rösträtt på föreningsstämman. Om detta inträffar, har gränsen suddats ut mellan den offentliga makten och det fria föreningslivet. Det vore mycket olyckligt om en sådan utveckling — där några av den svenska folkrörelsetraditionens centrala idéer skulle hotas — blev följden av den i andra avseenden välkomna ökningen av intresset för att låta föreningar ta över verksamhet som tidigare drivits i kommunal regi. I dag är det faktiskt möjligt att registrera en ekonomisk förening, där en kommun -— eller ett aktiebolag eller en stiftelse — tillsätter hela styrelsen, har röstmajoritet på föreningsstämman i kraft av sitt kapitalägande och dessutom har vetorätt mot stadgeändringar. I bostadsrättsföreningar kan utomstående tillsätta en majoritet av styrelsen — dock inte hela styrelsen — samt skaffa sig vetorätt mot stadgeändringar. Föreskrifter av detta slag kan väntas tillkomma vid föreningens bildande, innan det stora flertalet medlemmar hunnit inträda och få rösträtt på föreningsstämman. Dessa risker är särskilt tydliga då det gäller bostadsrättsföreningar, som regelmässigt stiftas innan de blivande boende kommer in i bilden. Även för andra ekonomiska föreningar finns det dock en risk att exempelvis ett avtal med kommunen och stadgar för en blivande ekonomisk förening förhandlas fram som en paketlösning, vilken innebär att de blivande medlemmarna inte kommer att kunna utöva det inflytande i föreningen som de skall ha om föreningen är kooperativ. Av de uppräknade kryphålen torde rätten för utomstående att skaffa sig kontroll över kommande stadgeändringar vara den bestämmelse som i praktiken lämnar det största utrymmet för missbruk av företagsformen ekonomisk förening. I en ny föreningslag bör principerna om lika rösträtt och om medlemmarnas avgörande inflytande över så centrala frågor som stadgar och styrelseval regleras, så att framtida missbruk kan förebyggas. Vid bifall till de reservationer som jag har yrkat bifall till torde de framlagda lagförslagen i huvudsak vara tillräckliga för att kommuner och andra inte skall kunna skaffa sig ett inflytande över beslutsfattandet inne i de kooperativa föreningarna. Lagändringarna innebär inga som helst olägenheter för de föreningar som är verksamma i dag. Samverkan mellan kommuner och andra intressen som inte fyller de krav som uppställs i föreningslagen bör ske i andra former, såsom aktiebolag, handelsbolag eller stiftelser. Herr talman! Med det anförda yrkar jag åter bifall till reservationerna 1-6.

Herr talman! Verksamhet som bedrivs i kooperativa former har synnerligen stor betydelse i vårt moderna samhälle. Jag kan erinra om konsumentkooperationen, LRF, HSB och många andra. Men vi har även kooperativ verksamhet i liten omfattning, och här kan jag erinra om arbetskooperativ. Den nya lag om ekonomiska föreningar som har framlagts i propositionen stöds av centern. Det har inte väckts några centermotioner i anledning av propositionen. Men i två fristående centermotioner, en från förra riksmötet av Gunilla André m.fl. och en väckt under årets allmänna motionstid av Gunilla André och Görel Thurdin, krävs en rad åtgärder för att underlätta och stimulera kooperativ verksamhet, inte minst bland kvinnor och i glesbygd. Det senare är för att öka glesbygdens möjligheter att överleva. Två av de många yrkandena i de båda motionerna behandlas i det betänkande vi nu diskuterar. Ett av spörsmålen är frågan om hur många personer det skall vara för att man skall få bilda en ekonomisk förening. Enligt den hittillsvarande lagen och enligt förslaget till ny lag gäller att det skall vara fem medlemmar om de är fysiska personer — undantagen gäller juridiska personer. Motionärerna framhåller att det ofta kan vara svårt att i glesbygd, och även i andra sammanhang, finna så många som fem som bildar en ekonomisk förening för gemensam verksamhet, och därför anser motionärerna att det borde räcka med tre. Under utskottsbehandlingen har vi inte begärt ändring i lagförslaget, men vi har i reservation 1, avgiven tillsammans med moderaterna och folkpartisterna i utskottet, begärt att regeringen skall låta pröva förutsättningarna för och lämpligheten av att åtminstone i inledningsskedet tillåta att ekonomiska föreningar består av endast tre medlemmar. Vi anknyter här till att det beträffande bostadsrättslagen för närvarande sker en översyn, och den som utreder detta har även att överväga om inte kravet på minsta antal medlemmar i ett inledningsskede skulle kunna minskas från fem till tre i sådana föreningar. Vi tycker att det här bör kunna ses över i samma sammanhang. Herr talman! Det är två andra spörsmål jag vill nämna helt kort. Det ena gäller grundprincipen en medlem-en röst. Detta är ju en självklar demokratisk grundprincip i de ekonomiska föreningarna liksom i föreningslivet i Övrigt i vårt land. I propositionen föreslås det oförändrad lagtext i vad gäller den regeln, och det innebär att förening i sina stadgar kan ange att det skall vara differentierad rösträtt. Från vårt håll kan vi instämma i vad som skrivs i propositionen, att denna regel, som har gällt i 30 år, inte har missbrukats. Jag kan även erinra om att utredningen har tänkt sig en något annorlunda utformning, men efter påpekande från LRF har departementschefen föreslagit oförändrad lydelse. För vår del har vi ingen erinran mot propositionen i den delen. Den tredje fråga som jag vill nämna gäller revisorernas ställning och uppgifter i ekonomiska föreningar. För några år sedan blev det ändringar i aktiebolagslagen beträffande revisorernas ställning. Bl. a. fick de i uppgift att granska skatteoch avgiftsinbetalningar och även ange i revisionsberättelsen om dessa inte hade skötts på rätt sätt. Vi, liksom moderater och folkpartister, motsatte oss då att revisorerna skulle få helt nya uppgifter, och det gjorde vi mot bakgrund av vikten av att det råder ett förtroendefullt samarbete mellan revisorerna och företagsledningen. Vi har samma principiella inställning nu. Vi tycker det var fel att på det sättet vidga revisorernas uppgifter. Samtidigt anser vi emellertid att det finns skäl för att det gäller samma regler i aktiebolagslagen och i lagen om ekonomiska föreningar, och därför har vi inte reserverat oss på den punkten. Däremot har vi i det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet angett våra synpunkter: att vi fortfarande har samma principiella inställning, men tycker att starka skäl talar för att ha samma regler i aktiebolagslagen och för de företag som omfattas av årsredovisningslagen som för de ekonomiska föreningarna. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1, avgiven av centerns, moderaternas och folkpartiets ledamöter i utskottet, och i övrigt bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Kjell-Arne Welin tar upp risken för missbruk av ledningen vid bildandet av ekonomiska föreningar. Utskottet konstaterar att när kooperationsutredningen remissbehandlades föranledde detta inga som helst erinringar av någon av remissinstanserna, och vi bedömer att det inte heller finns risk för något missbruk i framtiden. Därför finns det ingen anledning att i dag komplicera det hela ytterligare. Till Martin Olsson vill jag säga att det finns vissa möjligheter att det blir tillåtet att ha även mindre än fem ledamöter. Utredning pågår beträffande detta. Den kooperativa prägeln måste givetvis vara ledande för verksamheten, och i och med detta måste det, som vi ser det, vara fem personer. Samma sak gäller den differentierade rösträtten: det finns sådana öppningar, som man kan besluta om vid varje enskilt tillfälle. Därför yrkar jag bifall till propositionen och utskottets hemställan.
Herr talman! Bengt Kronblad säger att han bedömer risken för missbruk som liten eller helt obefintlig. Men att lagstiftningen möjliggör missbruk är i sig en grund för att se till att man, när man nu ändå skall ändra lagen, ändrar den på ett sådant sätt att man omöjliggör missbruk. Då behöver ju ingen som helst osäkerhet råda.
Herr talman! I vad gäller antalet medlemmar är det ju så, att om det är fysiska personer, måste det vara fem medlemmar. Det undantag som görs återfinns i 2 kap. 1 §: ”Antalet medlemmar får dock vara tre eller fyra, om minst tre medlemmar är ekonomiska föreningar eller andra föreningar som är att anse som juridiska personer.” Motionärerna tar upp det förhållandet att det enligt nuvarande lag inte är möjligt att bedriva verksamhet i kooperativ form, när medlemmarna är färre än fem. Det är detta vi framhåller i vår reservation. Vi tycker att det vore lämpligt att regeringen låter pröva den frågan.

Herr talman! I vårt samhälle försöker vi ta hand om varandra. Vi vill att varje människa skall kunna leva ett värdigt och självständigt liv och åtnjuta respekt för sin personliga integritet. Vi vill att de som på ett eller annat sätt har svårt att klara sig själva skall få det bistånd de behöver för att förverkliga sina möjligheter, sina ambitioner och sina drömmar. Rätten till personlig utveckling och rätten att träffa viktiga val i livet skall inte vara ett privilegium för vissa grupper eller för vissa skeden i livet. De rättigheterna skall tillkomma alla, och de skall tillkomma oss både när vi är unga och när vi är gamla, både när vi förvärvsarbetar och när vi av olika skäl inte kan göra det. Det är därför som det behövs en solidarisk omfördelning mellan olika grupper, och jag är för min del övertygad om att de allra flesta av oss är stolta över att tillhöra ett samhälle där det sker en sådan omfördelning och där vi gemensamt strävar efter att ingen medmänniska skall lämnas vind för våg. Solidaritet och respekt för den enskildes integritet — det är, som jag ser det, de två bärande principerna i svensk socialpolitik. I dag diskuterar vi omsorgen om äldre och handikappade. På båda de områdena har vi kommit en bra bit på vägen mot det goda samhället, men vi har också oerhört mycket mer att uträtta. Vi hart.ex. de senaste årtiondena gjort stora framsteg i fråga om handikappanpassning och tillgänglighet i vårt byggande och vår samhällsplanering, men det hindrar inte att vi ännu är långt från målet att göra allmänna kommunikationer allmänna. Vi har också skapat många fina servicehus och vidgat möjligheterna till ett självständigt boende, samtidigt som vi vet att många äldre ännu bor under bedrövliga villkor. Framför oss ligger nu också en period, då allt fler kommer att bli över 80 och 90 år och följaktligen alltmer vårdbehövande. Både i äldreomsorgen och i handikappomsorgen har vi alltså stora uppgifter framför oss. Från folkpartiets sida har vi redovisat några mål som vi sätter högt. Dit hör först och främst kravet att ingen patient i långvården, psykvården eller omsorgsvården mot sin vilja skall behöva dela rum med människor som han eller hon inte känner. Var och en som så vill skall ha rätt till ett eget rum. Vi föreslår nu ett stimulansbidrag om sammanlagt 500 milj.kr. på fem år för att realisera det målet inom tio år. Jag måste erkänna att jag är litet bedrövad över regeringens gensvar på det förslaget och på våra önskemål om att förverkliga ”det egna rummet”. I många landsting har socialdemokraterna stött våra motioner om att genomföra ”det egna rummet” , men socialministern återkommer ständigt till att det är så förfärligt dyrt och att människor trots allt kanske inte vill bo i eget rum. Man påstår att varje rum skulle kosta en halv miljon kronor. Om man betänker att det i stor utsträckning går att bygga om gamla inrättningar, är detta faktiskt en orimlig kalkyl, och jag är besviken över att regeringen inte hugger i och hjälper till utan i stället kommer med sådana här uppblåsta siffror. En annan fråga som har vållat debatt under den senaste tiden gäller ålderdomshemmen. De har självfallet inte så hög standard som de moderna servicehusen, men de har många andra viktiga kvaliteter. Vi menar att det finns många ålderdomshem som är bra eller som kan förbättras och att det därför är galet att gå in för en total avveckling. Vad socialdemokraterna tycker i den här frågan är inte så alldeles lätt att få grepp om. I ena ögonblicket talar man om valfrihet och ”nödvändiga mellanformer” mellan ålderdomshem och servicehus. I nästa ögonblick lägger man fram förslag om att alla institutioner utom lokala sjukhem bör skrotas och om att det bör utarbetas en avvecklingsplan för landets ålderdomshem. I ena ögonblicket hör vi statsministern eller socialministern eller Bengt Lindqvist försäkra att ålderdomshemmen skall finnas kvar, och i nästa ögonblick möter vi socialdemokratiska kommunalpolitiker som går på rakt motsatt linje i den egna kommunen. Vi kommer säkert också här i dag att få höra att valfrihet skall vara principen. Men det är bekymmersamt att socialdemokratins gärningar faktiskt talar ett annat språk. Regeringens låneregler gör att många kommuner inte får ombyggnadslån för måttliga upprustningar, och detta trots att riksdagen klart och tydligt har deklarerat att lånereglerna skall tillämpas flexibelt. Regeringens statsbidragsbestämmelser gör också att servicen på ålderdomshemmen är väldigt dyr för kommunerna. Majoriteten i socialutskottet ser nu till att denna diskriminering består och att det även i framtiden skall råda helt olika ekonomiska villkor i olika delar av den kommunala äldreomsorgen. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att ni har ett mycket ärligt uppsåt och ett starkt engagemang för förbättringar, när ni vill driva på den omvandling som för närvarande pågår inom äldreomsorgen — mindre av institutioner och mer av eget boende, mindre av små och dåliga rum utan duschoch kokmöjligheter och mer av fullvärdiga bostäder. Detta är strävanden som i stor utsträckning också är våra. Men jag tror att ni gör ett allvarligt misstag, när ni försöker driva på denna process så kraftigt att ni spränger trivsamma och väl fungerande institutioner. Det egna boendet kan ju också urarta till ensamhet och vantrivsel med en hemtjänst och hemsjukvård som inte fungerar. Därför duger det inte med den fartblindhet som i dag präglar många socialdemokratiska politiker runt om i landet och som också ges en hel del uppmuntran från högsta ort. Mer respekt för den enskilde, flera variationer och mer stimulerande arbetsformer för de anställda — det borde vara målen för arbetet att vidareutveckla äldreomsorgen. Har man de målen, måste man självfallet välkomna alla möjliga privata initiativ som kan komplettera utbudet och vidga valfriheten för den enskilde. Men inför sådana idéer knyter ni socialdemokrater er i en doktrinär socialistisk ryggmärgsreaktion. Det skulle vara fult att tjäna pengar på vård, menar ni, som om det i sig skulle vara konstigare än att tjäna pengar på skomakeri eller tobakshandel eller jordbruk eller för den delen vanligt hederligt lönearbete. Även som anställd tjänar man faktiskt pengar. Det är kanske ett trivialt påpekande, men eftersom ni socialdemokrater tycks uppfatta det där med att tjäna pengar som närmast opassande eller omoraliskt kan det vara värt att notera den saken. I det betänkande vi nu diskuterar kommer den här misstänksamheten mot enskilda initiativ fram i ett motstånd mot en modernisering av stadgan för enskilda vårdhem, som alla som känner till den anser vara föråldrad. Jag tycker faktiskt att det är en rätt pinsam ståndpunkt som socialdemokraterna intar år efter år när man vägrar att vara med om en översyn av den stadgan. Herr talman! I detta betänkande tas många viktiga handikappfrågor upp. Jag skall inskränka mig till att beröra en punkt där utskottet i sig är enigt, och jag skulle gärna vilja ställa en fråga till den biträdande socialministern Bengt Lindqvist. Det gäller omsorgslagens personkrets. När vi i riksdagen fattade beslut om den nya omsorgslagen — vilket var ett viktigt beslut — rådde det i socialutskottet ett visst missnöje med att det var en så begränsad krets av personer som berördes av den nya lagen. Man beslöt i stor enighet att anhålla om en översyn av personkretsen. Vi har år efter år påmint om detta beslut och begärt besked från regeringens sida om hur det går med översynen av personkretsen. Det är alltså fråga om grupper av svårt handikappade, som inte är utvecklingsstörda men som ändå har jämförbara problem och som därför förtjänar ett aktivare stöd från samhällets sida än vad som följer av socialtjänstlagen. I vår motion i år har vi bett att riksdagen skulle ge regeringen till känna att en reform på detta område brådskar. Ett enigt utskott konstaterar emellertid att ”den utredning som riksdagen har begärt inom kort kommer att ha slutfört sitt uppdrag”. Men jag är bekymrad på grund av underrättelser som jag har fått, efter det att vi justerat betänkandet, om att denna utredning snarare har gått i stå — att den stampar på fläcken och inte kommer någon vart. Jag skulle gärna vilja fråga Bengt Lindqvist om han kan ge oss ett lugnande besked på den här punkten. Är det riktigt, som utskottet skriver, att översynen av omsorgslagens personkrets snart skall vara färdig?